Herr talman!

Försvarsberedningen menar att det inom försvarsplaneringen är viktigt att redundansen i bassystemet ses över för att flygstridskrafterna i händelse av beslut om höjd beredskap ska kunna verka effektivt. Försvarsmakten har fått i uppdrag att inkomma med ett underlag till regeringen inför arbetet med det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015. En ändring av luftfartslagen trädde i kraft den 15 augusti 2014. Lagändringen innebär att Luftfartsverket med ensamrätt ska bedriva flygtrafikledningstjänst på flygplatser som ägs eller drivs av staten eller en juridisk person där staten har ett bestämmande inflytande. Riksdagens beslut påverkar inte de kommunala och privata flygplatsernas möjlighet att konkurrensutsätta den lokala flygtrafiktjänsten.Ärna flygplats ägs i dag av staten och förvaltas av Fortifikationsverket. Försvarsmakten ansvarar för driften av flygplatsen. Ärna är av stor betydelse för försvaret av Mälardalen och utgör en del av Försvarsmaktens grundorganisation. Regeringen avser inte att föreslå några förändringar på den punkten.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för svaret. Det känns tryggt att försvarsministern ser Ärna flygplats som en viktig del i det svenska försvaret och att det så klart framgår att den ska värnas.Något som är mer bekymmersamt är att vice statsminister Åsa Romson har uttalat att hon vill ha en utredning. Hon har specifikt nämnt Ärna flygplats och Linköpings flygplats. Hon vill se över om det är platser där man kan ha citynära bostäder i stället för flyg.Vad avser flygplatser är det på samma sätt som någon sade häromdagen: Man kan göra en fisksoppa av ett akvarium, men man kan inte göra ett akvarium av en fisksoppa. Har man väl tagit bort en flygplats och byggt bostäder där är den marken förbrukad, och det går inte att återställa den.Bromma flygplats, som kommunen har rätt att besluta om, är på tapeten väldigt mycket och ska läggas ned. Man har förbindelser med många av de regionala flygplatserna. Frågan är hur de regionala flygplatserna ska stå sig om det inte kommer att vara möjligt att flyga till Stockholm. Kommer de flygplatserna att finnas kvar? Det är också en stor hotbild när det gäller det svenska flygförsvaret, förutom tillväxten i hela Sverige, vilket är en annan fråga.

Herr talman! Tack så mycket, försvarsministern, för svaret! Det som gjorde mig och interpellanten väldigt oroliga var att försvarsministerns kollega i regeringen gick ut med att det ska utses en så kallad särskild förhandlare som ska hjälpa kommuner att bygga bostäder på citynära flygplatser. Hon räknade glatt upp några flygplatser. Hon nämnde Bromma, Linköping, Uppsala och Jönköping.Det var nog många som satte kaffet i vrångstrupen när de hörde om alla de här fyra. Man kan på olika grunder reagera på detta. När det gäller Bromma är det många som påvisar vad det skulle betyda negativt för näringslivet, inte minst i små kommuner, och vad det skulle kosta.Jag har förstås en särskild relation till Uppsala, eftersom jag råkar bo där och eftersom jag under en lång tid har varit med och bevakat intresset. Det har jag inte gjort i första hand för att det råkar vara Uppsala utan för att det är den enda kvarvarande huvudstadsnära flygbasen.Jag vet inte om försvarsministern var med i riksdagen 2008, men då var den dåvarande försvarsministern och även Försvarsmakten inne på en i mina ögon felaktig väg. Den var mycket felaktig. I syfte att spara pengar skulle man lägga ned Försvarsmaktens verksamhet på Ärna, och man skulle sälja den. Jag hade flera interpellationsdebatter. Det är för övrigt ett exempel, herr talman, på att interpellationsdebatter har en viss påverkan. Den debatten, tillsammans med andra saker, förstås, bidrog faktiskt till att vända den situationen så att man gjorde mittåt. Det blev ingen försäljning. Tvärtom, herr talman, har det nu satsats 100 miljoner på denna flygplats i Uppsala.Jag tar mig friheten att visa upp dagens Upsala Nya Tidning. Där står det att den största militära övningen på svensk mark på flera år nu genomförs i Uppsala. Runt 2 400 personer från sju länder deltar i övningen.

Är man baserad i Uppsala tar det bara några minuter. Därför är det viktigt att vi har kvar Uppsala som en flygbas.Jag noterade i svaret att det verkar vara grönt ljus från försvarsministern när det gäller att inte röra Ärna. Men jag vill ändå ha ett klarläggande: Anser försvarsministern att detta är ett rimligt agerande av en regeringskollega, en minister, tillika vice statsminister? Låt vara att hon är från ett annat parti, men ni tillhör ändå samma regering. Är det okej att ge ett besked som är så fundamentalt emot det som fastslogs i Försvarsberedningen och som är så viktigt för Försvarsmaktens förmåga? Jag vill ha ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Det viktiga klarläggandet att göra var det som jag gjorde i min inledning. Det här andra blir mer att ge sig in i en typ av spekulativ debatt.Jag säger så här: Regeringen avser inte att föreslå några förändringar på den punkten. Det var vad jag sade i min inledning. Med "på den punkten" menar jag alltså Ärna flygplats för militära ändamål. Jag har nu varit klar och tydlig två gånger. Det finns ingen som helst anledning att odla någon sorts bild av att det finns någonting som kommer att leda till att regeringen kommer att lägga fram förslag i den riktningen. Ärna ska vara kvar som militär flygplats. Det är det viktiga beskedet.Försvarsmakten har i dag fem egna flygplatser. Det är Ärna, Luleå, Såtenäs, Ronneby och Linköping-Malmen. Sedan har man tillgång till Jokkmokk, Hagshult, Vidsel och Karlsborg. Det här behöver vi ha för att kunna klara de behov som vi har inom Försvarsmakten. Utöver detta måste Försvarsmakten kunna använda sig av andra flygplatser runt om i landet.Det var då bra att det under den förra mandatperioden var en majoritet i riksdagen som såg till att Luftfartsverket med ensamrätt ska kunna driva flygtrafikledningstjänst på flygplatser. Det ledde till att vi kunde garantera att Försvarsmakten kunde använda de här flygplatserna utifrån sina behov. Privatiseringen, som man på det sättet gjorde slut på, var ett hot mot den möjligheten.Både Moderaterna och KD har ett ansvar för den bilden. Nu var det en annan majoritet som gjorde att vi kunde använda det här på ett bredare sätt. Jag tycker att det är viktigt att påminna om detta i den här debatten. Det finns en viss anledning till eftertanke på den punkten.När det gäller Ärnas strategiska placering och Försvarsmaktens flygplatsers vikt tror jag inte att vi i grunden har olika uppfattningar. Då behöver vi inte heller konstruera någon debatt kring det. Är man överens så är man. Det är egentligen det som jag tycker är det viktiga beskedet i dag. Jag tror inte heller att omvärldsläget i dag gör att det över huvud taget är möjligt - om någon nu skulle gå omkring och ha den tanken - att lägga ned någon av de militära flygplatserna. Det är så det ser ut.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern igen. Det känns tryggt att det är försvarsministern som håller i flygplatsfrågorna och att det inte är vice statsminister Åsa Romson - hon har sagt att man ska tillsätta en utredning för att titta på ett citynära boende på Ärna flygplats. Då hoppas vi också att de andra militära flygplatserna är under försvarsministerns flagg och att vi kan säkra dem. Jag hoppas att försvarsministern också tittar noga på Bromma och Brommas framtid, för det är en viktig del av de svenska flygplatserna.Jag vill bara framföra den åsikten.

Herr talman! Tack, försvarsministern, för svaret och den tydliga markeringen om hur, bokstavligen, huvudlöst det skulle vara att ens tänka tanken att bygga bostäder på Ärna!Det var dock något som jag inte riktigt fick svar på. Det måste ändå ha känts väldigt speciellt. Jag tror att även försvarsministern satte kaffet i vrångstrupen när han hörde det här yttrandet.

Vi behöver ju pengarna, som vi pratade om förut, för att göra viktiga åtgärder, för att anställa personal bland annat.
Herr talman! Jag driver ingen specialundervisning med någon. Det tänker jag inte ägna mig åt i fortsättningen heller. Jag bara konstaterar att de militära flygplatser vi har, dem behöver vi.

Det är alltså ett tillstånd som existerar.När det sedan gäller den typen av debatt är det inte min fråga att ägna mig åt. Det blir bara fel.